Herr talman! Robert Hannah har frågat mig hur jag tänker agera mot kristofobin som äger rum i boenden för asylsökande och om det är rimligt att personer som utsätts för kristofobi, religiös förföljelse, hot och trakasserier tvingas flytta från boenden medan förövare får stanna kvar. Sverige har en human asylpolitik och är en fristad för den som flyr undan förföljelse. Till följd av den svåra situationen i bland annat Syrien är antalet asylsökande i Sverige högt. För närvarande kommer drygt 3 000 asylsökande till Sverige varje vecka, och Migrationsverket erbjuder boende till alla som behöver samma dag som de kontaktar myndigheten. Enligt Migrationsverkets prognoser kommer antalet asylsökande att fortsätta att vara högt de närmaste åren. Enligt lagen om mottagande av asylsökande har Migrationsverket ett huvudansvar för mottagande av asylsökande och ansvarar för att ordna boende för dem som inte ordnar det på egen hand. Migrationsverket gör ingen uppdelning i etnicitet eller religion på anläggningsboendena. Jag tycker att det är en rimlig princip. Men jag ser förstås allvarligt på att det finns asylsökande som inte känner sig trygga under sin vistelse på anläggningsboenden. Migrationsverket har ett ansvar för boendemiljön, och det är viktigt att de asylsökande kan känna sig trygga. Om det förekommer brottsliga handlingar i Migrationsverkets boenden ska det anmälas och utredas av polisen. Jag förutsätter dock att de som flyr för att få en fristad i vårt land också följer Sveriges lagar när de kommer hit. Till följd av ett ökat antal asylsökande har Migrationsverkets handläggningstider blivit längre. Långa handläggningstider kan leda till ökad frustration bland de asylsökande, och det är därför viktigt att ge dem en meningsfull sysselsättning under väntetiden. För att utnyttja väntetiden bättre utökar Migrationsverket den organiserade sysselsättning som erbjuds alla asylsökande. En viktig del är samhällsinformation som bland annat omfattar information om hälso och sjukvård, bosättning i Sverige, hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, mäns och kvinnors rättigheter och skyldigheter i Sverige och relevant lagstiftning. Regeringen har även avsatt medel till insatser inom folkbildningen. Det handlar om att stärka kunskaperna i svenska och om samhället och att främja deltagande i samhällslivet för asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd och fortfarande bor kvar i anläggningsboende. Idéburna organisationers deltagande i mottagandet är värdefullt och medverkar till att höja kvaliteten i mottagandet. Utöver att öka resurserna för en meningsfull sysselsättning under väntan vidtar regeringen en rad olika åtgärder för att förbättra situationen för asylsökande och nyanlända. Regeringen avser bland annat att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Åtgärderna ska även bidra till att ge kommuner och landsting goda planeringsförutsättningar så att en långsiktighet i mottagandet kan främjas. Kommunerna spelar en viktig roll för ett effektivt mottagande och en bra start för nyanländas etablering. Avgörande är att skapa ett långsiktigt hållbart och flexibelt system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända.

Herr talman! Tack, migrationsministern! Det går att konstatera att inte mycket i migrationsministerns svar rörde mina frågeställningar. Den ena besvarar migrationsministern halvt, den andra inte alls. Mina frågor är därför fortfarande: Hur tänker migrationsministern agera mot kristofobi och annat förtryck på asylboenden, och är det inte förtryckare som borde flyttas från asylboenden i stället för den som blir förtryckt? Jag tycker däremot att det är bra att migrationsministern vill förbättra mottagandet för asylsökande och öka sysselsättningen. Men det var inte frågan i den interpellation som jag ställde. Ökad sysselsättning kommer inte att göra en kristofob, homofob eller hedersförtryckare mindre förtryckande, utan det gäller att markera och sätta ned foten direkt när sådant beteende uppenbarar sig på asylboenden. När människor söker sig till Sverige söker de just frihet, och det är viktigt att vi erbjuder det. Men jag har fått många historier berättade för mig i sommar om kristna som inte får ha på sig kors på asylboenden, som inte är välkomna i gemensamma utrymmen och som väljer att flytta från asylboenden därför att de är rädda för sina liv. Då måste man fråga sig själv om man har erbjudit dessa människor frihet. Mitt svar är tydligt: Nej, det har vi inte, och det är oacceptabelt att det är så. Herr talman! Migrationsministern är tydlig med vad Migrationsverket har för ansvar över boendemiljön på migrationsboenden, men han svarade inte på vad hans eget ansvar är. Jag har aldrig hört någon socialdemokratisk politiker ta ordet kristofobi i sin mun, utan man undviker ämnet som om det vore pesten. Det är uppenbart att många som kommer till Sverige bär med sig värderingar och fördomar kring kristna. Man ser också hur situationen är i Mellanöstern. De berättelser vi har fått höra i sommar väcker många frågor, i varje fall hos mig. Jag undrar därför: Vet migrationsministern om Migrationsverket har rutiner för att motverka kristofobi och annat förtryck på asylboenden? Finns det en plan för hur man hanterar dessa fall? Skriver man in i avtal med privata asylboenden hur dessa är förpliktade att agera i denna typ av ärenden? Om inte, borde man inte ge Migrationsverket i uppdrag att se över detta? Jag undrar också: Har Migrationsverket gjort någon undersökning och tittat på hur minoriteter, hbt-personer, kvinnor och andra har upplevt tiden på boendena? En sådan undersökning tycker jag är ett första steg, med tanke på de varningssignaler vi har fått i sommar. Jag har pratat med människor som har varit i kontakt med personer som har fått en undermålig behandling och som "frivilligt" har lämnat asylboendena på grund av det förtryck de utsatts för. Detta är problematiskt, och jag tror att Migrationsverket agerar ad hoc i dessa ärenden i stället för enligt en struktur och en plan. För mig är det solklart. Det är superviktigt att redan i början av asylmottagandet markera att vi här i Sverige inte tolererar diskriminering på grund av religion, etnicitet, synen på kvinnor eller någon typ av sexuell läggning. Om vi inte är tydliga redan vid mottagandet kommer det att bli ännu mer problematiskt att markera mot dessa småpåvar senare under deras tid i Sverige. Enligt min mening är det ytterst viktigt att använda sig av ett brottsofferperspektiv. De som flyr till Sverige kom hit på grund av brist på trygghet, och de är i en beroendeställning gentemot den svenska staten. Det är vår uppgift att se till att de erbjuds den absoluta trygghet de kan få. De kan inte språket och vet inte hur kulturen eller det svenska samhället fungerar. De vet inte vem de eventuellt ska vända sig till om de blir utsatta för något. Då är det vårt ansvar som politiker att se till att de är trygga. Därför vill jag fortfarande ha svar på frågorna: Tänker migrationsministern agera mot kristofobin på asylboendena, och är det inte rimligt att det är förtryckarna som flyttas från boendena i stället för dem som mobbas?
Herr talman! Robert Hannah söker en konflikt mellan oss som inte finns. Vi är fullständigt överens om detta, och om Robert Hannah inte har hört någon socialdemokrat prata om kristofobi tidigare har han i alla fall hört det nu i dag. Om man har flytt från krig och förföljelse över en hel kontinent mot tryggheten i Sverige är det självklart att man också måste kunna känna sig trygg på de boenden vi erbjuder. Det är en självklarhet. Jag tycker också att det är en självklarhet att det är Migrationsverket som bäst löser konflikterna på plats och jobbar med dem strukturerat och systematiskt. För att svara direkt på Robert Hannahs fråga tycker jag även att det är självklart att om någon ska flytta på grund av trakasserier, att man inte känner sig trygg eller att det finns konflikter så är det rimligen den som uppträder illa, inte brottsoffret. Det är precis samma sätt som vi resonerar på kring skolsituationer och andra situationer. Det är den som uppträder illa som ska ta konsekvenserna, inte den som blir utsatt. Generaldirektören för Migrationsverket tog i somras ett initiativ för att se till att alla som bor på asylboenden ska underteckna en särskild handling där de bekräftar att de ska respektera personer med andra religioner eller annan sexuell läggning. När dokumentet tas fram och man får skriva under det är det ett bra tillfälle att ta en grundläggande diskussion om vilka rättigheter och skyldigheter man har och vilken värdegrund som gäller här. Jag tycker att det är ett bra initiativ och ett exempel på hur Migrationsverket jobbar systematiskt med detta. Det var frågan hur man angriper en konflikt. Sedan har vi frågan hur man förebygger konflikter, och i mitt svar berörde jag handläggningstiderna men också den sysselsättning som erbjuds. Vi har långa handläggningstider, uppemot tio månader eller kanske elva i vissa fall. Det beror, som Robert Hannah väl känner till, på att vi just nu har många asylsökande som kommer till Sverige. Det är kanske 3 000 i veckan. Vi kommer att få leva med de långa handläggningstiderna tills vi lyckas bygga i fatt Migrationsverket. Under det här året rekryterar vi nästan 1 000 anställda till Migrationsverket, just för att kunna korta handläggningstiderna. Under den tid som vi bygger i fatt och samtidigt ser ett stort ökat behov kommer vi att ha långa handläggningstider. Regeringen har dragit slutsatsen att vi ska använda handläggningstiderna på ett bra sätt, till exempel organiserad sysselsättning eller studier i svenska, så att man får börja med det. Jag tror att det minskar frustrationen totalt sett. Fram till 2011 erbjöds alla över 18 år svenskundervisning 15 timmar i veckan. Det lade den förra regeringen ned och ersatte det med att man delar ut några enkla ordlistor och hänvisar till en webbplats. Nu bygger vi upp detta igen. Organiserad sysselsättning är en del av det paket som vi går fram med i budgethänseende nu under de här veckorna. 55 miljoner kronor avsätts för 2015, och 150 miljoner kronor avsätts för 2016-2019, vilket innebär att man kommer att kunna erbjuda 120 timmar svenskundervisning på tio veckor. Vi drar även in studieförbund och folkhögskolor i detta. I utbildningsinsatserna finns, som jag nämnde i mitt svar, en särskild del som handlar om samhällsinformation - vilka rättigheter och skyldigheter man har i Sverige. Från den 15 augusti utgår statsbidrag till studieförbund för aktiviteter på boendena. Vi måste både försöka lösa konflikterna när de uppkommer och förebygga dem.
Herr talman! Jag tackar migrationsministern för ett mycket bättre svar än i det första inlägget. Ibland kan det vara bra att inte låta byråkraterna på Justitiedepartementet skriva alla svar. I går var jag i Göteborg på Götaplatsen. Jag åkte dit och tillbaka på sex timmar bara för att få vara med på demonstrationen Refugees Welcome, som anordnades av Grön Ungdom. Jag var väldigt stolt över att se 18 000 göteborgare som var på plats för att stå upp för asylrätten och för att asylsökande ska kunna komma hit och söka sig en fristad. Det är just av de anledningarna som jag är upprörd i det här fallet. Det ska banne mig vara så att när man kommer till Sverige och kommer till ett asylboende ska man erbjudas det skydd, den värdighet och den respekt för mänskliga rättigheter som vi vill sätta upp i Sverige och som vi försvarar i Sverige. Därför måste man se otroligt allvarligt på när det kommer berättelser från kristna och hbt-personer som har blivit utsatta för diskriminering och förtryck i sina asylboenden. Det behövs bättre rutiner, och vi måste redan från dag 1 markera mot småpåvar att man inte har rätt att agera på sådant sätt, att man inte har rätt att sätta sig över en annan person. Det är supertydligt att vi måste göra det. Det handlar också om att vi ska kunna respektera att fler ska kunna komma i framtiden och att ge förtroende till asylsökande. Det är en sak att vara överens om att man ska agera och en annan sak att faktiskt handla och agera i frågan. Jag hade önskat att migrationsministern hade varit mycket tydligare i medierna och hade satt ned foten och som politiker hade markerat att detta är oacceptabelt i stället för att överlåta till Migrationsverket att hantera allt. Jag tycker att det är jättebra att man tar fram ett dokument som behöver skrivas under, och jag tycker att det är jättebra med samhällsinformation. Det är något som Folkpartiet har varit rörande överens om att det behövs och behöver utvecklas. Men man behöver gå djupare i den här frågan och se över situationen generellt sett. Vilka avtal skriver man med privata asylboenden om vilket ansvar de har? Vilken utbildning i de här frågorna ger man till Migrationsverket? Vilka rutiner har man när det faktiskt sker något? I de fall som har kommit i somras är det uppenbart att de personer som har varit utsatta för förtryck har lämnat frivilligt. Men de har lämnat "frivilligt" därför att ingen annan har kommit och hjälpt dem. Det är en beroendesituation som de här människorna lever i. Jag själv - som kan svenska, kan den kultur som vi lever i, kan mina rättigheter, vet vart jag kan vända mig och kan stå för mina rättigheter som kristen - kan stå upp för mig själv. Men hur ska en person som är nyanländ från Syrien och som har upplevt förtryck och kristofobi i Syrien kunna känna trygghet när man kommer till Sverige och utsätts för ytterligare kristofobi? Migrationsverket behöver uppenbarligen vassare tänder och även större beredskap för att hantera dessa ärenden. Jag hoppas verkligen att migrationsministern tänker ta de här signalerna på allvar, för det är verkligen varningssignaler. Det är viktigt att man agerar och inte bara säger att man tycker något.
Herr talman! Som jag gav exempel på i mitt tidigare inlägg agerar Migrationsverket, bland annat på det sätt som jag beskrev att generaldirektören har agerat under sommaren. Jag har fullt förtroende för hur man försöker lösa konflikterna på plats, där de finns. Samtidigt ska vi komma ihåg att vi nu har 50 000 i våra asylboenden. Det är människor som kommer hit från ganska svåra situationer och kommer med mycket i bagaget. De placeras här och får sitta och vänta kanske uppemot tio månader för att få sitt ärende handlagt första gången. Det är klart att det föder en frustration hos många och att det då finns en risk att det blir konflikter. De konflikterna ska lösas - på plats av Migrationsverkets personal och av dem som hanterar verksamheten på asylboendena. De måste också - som jag tror att jag och Robert Hannah är överens om - lösas med tydlighet och konsekvens. När vi nu tydliggör vilka rättigheter och skyldigheter som gäller kanske vi kommer en bit på vägen. Som jag också sade gäller det inte bara att lösa en konflikt när den uppkommer utan också att försöka förebygga konflikter. Det är därför vi pratar om den organiserade sysselsättning som vi vill bygga ut på boendena, med studier i svenska, med samhällsinformation och annan samhällskunskap, med att dra in folkrörelserna och civilsamhället, att bygga på studieförbunden, att ge dem utökade möjligheter att vara verksamma. Det gäller Röda Korset, Rädda Barnen och alla som i dag jobbar ute på asylboendena i de här situationerna. Konflikter måste både lösas och förebyggas. Men det räcker inte - vilket är nästa diskussion - att bara ta emot asylsökande. Man måste också ge alla de här människorna en bra start i Sverige. När jag ändå har Robert Hannah här i debatten vill jag säga att jag välkomnar Folkpartiets omsvängning i frågan om kommunplaceringar. På våra asylboenden sitter det i dag ungefär 9 500 som har uppehållstillstånd i Sverige men inte har fått en kommunplacering. Det måste vi se till att åtgärda. När vi nu ser ut att få majoritet i riksdagen för en sådan anvisning - vilket är nyheten i dag - kommer det att underlätta Migrationsverkets arbete över huvud taget. Jag skulle välkomna om fler borgerliga partier skulle stötta den politiken. Vi gör så mycket vi kan för att försöka lösa konflikter. Vi gör också så mycket vi kan för att försöka förebygga dem. Men vi ska vara medvetna om att omfattningen av de människor som nu sitter på våra asylboenden är mycket stor och att de har mycket med sig i bagaget.
Herr talman! Tack, migrationsministern! För mig och Folkpartiet är det egentligen en tydlig värderingsfråga. Det handlar om vilka värderingar vi står upp för i Sverige. Jag är glad över de satsningar som görs och glad över att vi kommer överens om att alla kommuner ska ta ansvar för asylmottagandet. Men för oss är det en tydlig markering och en tydlig värderingsfråga. Den behandling som kristna tvingas genomgå i Mellanöstern är i dag extrem. Vi har en terrororganisation som försöker begå folkmord på kristna. I Irak har vi under de senaste tio åren en utveckling där de kristna i landet har gått från att vara 1 1⁄2 miljon till att vara nere i 250 000-300 000. Alla de här människorna har tvingats fly. Alla de här människorna bär med sig ett extremt förtryck. Vi kan snart se en situation där det knappt finns några kristna kvar i hela regionen. Vart är de på väg? Jo, till stor del kommer de till Sverige. Det är därför att vi är ett otroligt bra land, därför att vi har frihet här i landet. Då kan man inte påbörja sin resa med att bli förtryckt. Då kan man inte påbörja resan med att bli utsatt för något som man trodde att man hade undkommit. Det är jätteviktigt att vi markerar redan i första början, när man kommer till landet, att vi inte tolererar småpåvar, att vi inte tolererar att människor vågar agera på det här sättet. Jag tycker att det är viktigt att se över situationen och se: Flyttas verkligen förtryckarna från boendena? Det måste vara så att man ska splittra dem som förtrycker och flytta dem till andra boenden. Om det inte görs redan i dag måste man se till att de rutinerna finns. Det är oacceptabelt att människor med kristen bakgrund inte kan gå runt med kors eller vara i allmänna utrymmen. Om det händer ska de inte behöva flytta frivilligt därför att de är rädda, utan vi - den svenska staten och de svenska myndigheterna - ska se till att flytta på förtryckarna och splittra dem, så att de inte agerar likadant i andra asylboenden. Jag hoppas och litar på att migrationsministern tar tag i de här frågorna.
Herr talman! För oss är det självklart också en värderingsfråga. Jag måste säga att även jag är oerhört orolig över vad som händer med kristna i de områden där det nu är fullständigt krig och där det pågår ett slags etnisk rensning på många sätt, av Islamiska staten men också av andra stridande grupper. Jag är stolt över att leva i ett land där vi faktiskt tar stort ansvar för dem som har flytt från den här konflikten. Från 2011 till utgången av 2015 kommer Sverige att ha gett skydd åt ungefär 100 000 människor från Syrien, med alla trosinriktningar. Det är 1 procent av vår befolkning. Det finns inget EU-land som har tagit lika stort ansvar som vi. Jag kan bara konstatera att om alla EU-länder hade gjort likadant - 1 procent av EU:s 500 miljoner människor - hade man kunnat ge skydd åt 5 miljoner människor. Då hade vi inte haft några flyktingläger i Jordanien, Turkiet och Libanon, dit människor nu flyr. Robert Hannah kan vara säker på att detta, precis som det är en värderingsfråga för honom, är en värderingsfråga för oss. Min inställning är, precis som jag sade i min första replik, att den som beter sig illa och förtrycker är den som ska flytta. Det är inte brottsoffret som ska bära konsekvenserna av ett brott som han eller hon utsätts för. Samtidigt har jag fullt förtroende för Migrationsverket och hur de jobbar med detta och att de vidtar alla åtgärder för att försöka se till att lösa de konflikter som kan komma men också förebygga konflikter. Jag tror inte att vi har olika uppfattning i grunden om detta.